Herr talman! Ulf Adelsohn och Thorbjörn Fälldin har utförligt redovisat sin syn på utrikesministerns uttalanden vid middagen för en vecka sedan. Jag delar de synpunkter som har framförts, och deras frågor är också mina. Uppenbarligen har Lennart Bodström en ovanlig förmåga att uttrycka sig på ett sätt som sprider osäkerhet om innebörden av Sveriges utrikesoch säkerhetspolitik. Det är inte fråga om en enstaka händelse, utan det har hänt vid upprepade tillfällen. Detta har tärt på ett förtroendekapital som utrikesministern otvivelaktigt hade när han tillträdde sin post, och jag vill påstå att det förtroendekapitalet nu är uppätet. Lennart Bodströms uttalanden har vid detta tillfälle, som redan har påpekats, fällts i närvaro av sex journalister, av vilka jag känner många som mycket hedervärda och trovärdiga personer. Det är inte fråga om något enstaka uttalande utan om en lång rad, fällda vid samma tillfälle, och uppseendeväckande uttalanden har uppenbarligen följts upp av frågor från journalisterna. Det har alltså funnits möjligheter till klarlägganden av utrikesministern. Risken för missuppfattningar vid detta tillfälle måste enligt min bedömning ha varit ovanligt liten. Därför är det oacceptabelt när statsministern försöker avfärda de här uttalandena som middagsskvaller eller genom att hänvisa till journalistiska kartellbildningar. Det här är allvarligare än socialdemokratisk valtaktik. Det handlar om tilltron till svensk utrikesoch säkerhetspolitik. Därför är det nödvändigt att Olof Palme, när han så småningom kommer upp talarstolen, klargör vad som faktiskt gäller. Herr talman! När Olof Palme äntrar talarstolen kommer han med all säkerhet dessutom att redogöra för hur den socialdemokratiska regeringen har vänt den ekonomiska utvecklingen, och han kommer att tala om, att Sverige nu är på rätt väg. Innan jag värderar regeringens insatser på det här området skulle jag vilja säga något om den ekonomiska utvecklingen. Jag tycker att det finns starka skäl att ge en nyanserad bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, en nyanserad bild som innehåller både positiva och negativa inslag. Till de positiva hör att de svenska företagen under senare år har kunnat sälja mer i utlandet, och det i sin tur har lett till ökad industriproduktion, till ökade industriinvesteringar och i stort sett till att vi har kunnat nå balans i våra utrikesaffärer. Det är också positivt att budgetunderskottet efter att ha ökat i flera år nu har vänt nedåt, även om det enligt vår uppfattning borde ha minskat mer. Vad som är negativt är att priserna har stigit mer än i andra länder och att arbetslösheten efter svenska mått mätt är ovanligt hög mitt under en högkonjunktur. Herr talman! Det finns alltså ljuspunkter i svensk ekonomi, men för dem har Olof Palme och hans regering föga anledning att slå sig för bröstet. Devalveringen 1982 innebar att svenska företag ovanligt tidigt i den internationella konjunkturuppgången kunde haka på.

Vad jag därmed vill ha sagt är att alla de här åtgärderna är utomordentligt negativa för svensk ekonomi, men på grund av devalveringen och den internationella uppgången kan vi i dag inte se de fulla nackdelarna av dem. På längre sikt kommer vi att upptäcka att den politik som regeringen har fört har varit skadlig för svensk ekonomi. Syftet med devalveringen 1982 och den devalvering som den borgerliga regeringen gjorde 1981 har naturligtvis varit att förstärka de svenska företagens konkurrenskraft. Med den utgångspunkten innebär devalveringen 1982 en besvikelse. Jag såg häromdagen en rapport från kommerskollegium där man visade hur det var med exportutvecklingen för svenska industriprodukter mellan tredje kvartalet 1982 och tredje kvartalet 1984. Den visar att över 90 90 av exportökningen under denna period beror på att tillväxten i utlandet har varit god, medan mindre än 10 96 beror på att svenska företag har blivit mer konkurrenskraftiga. Vad som är ännu värre är att den konkurrensfördel som de svenska företagen uppnådde genom devalveringen 1982 snart är helt uppäten. Den utveckling som vi sett på exportsidan har framför allt burits upp av en mycket snabb ökning av exporten till USA, som nu blivit Sveriges näst största exportmarknad. Detta innebär att är det någon regeringschef vi skall tacka för den positiva utveckling vi har haft i Sverige under senare år, så är det inte Olof Palme, snarare Ronald Reagan. Herr talman! Det är också bra att budgetunderskottet har minskat under de senaste åren. I olika sammanhang har regeringen försökt göra gällande att minskningen av budgetunderskottet skulle vara att hänföra till en särskilt hård budgetprövning. Jag vill inte sticka under stol med att det ligger någon sanning i det. Regeringen har ju t.ex., tvärtemot vad man sade i valrörelsen 1982, berövat pensionärerna ungefär 3,5 miljarder, i genomsnitt 150 kr. i månaden för Sveriges pensionärer. Det var inte precis vad som ställdes i utsikt under valrörelsen. Även i övrigt har budgetprövningen varit hård. Jag tycker att det arbete man gjort, det gråa budgetarbete som utförs i regeringskansliet på höstarna, har skötts väl av finansministern. Han och regeringen är värda en eloge för detta arbete. Det är dock inte detta som är förklaringen till att budgetunderskottet har minskat snabbare än vad regeringen väntade sig, utan den viktigaste förklaringen är att statens intäkter ökat mycket snabbare under de senaste åren än vad man kunde förutse t.ex. på våren 1983, då regeringen presenterade sin egen första långtidsbudget. Det viktigaste skälet i sin tur till att intäkterna har ökat är att regeringen höjt skatterna i mycket snabb takt. Kortsiktigt kan dessa skattehöjningar leda till skenbara framgångar för budgetpolitiken, långsiktigt är de förödande för den svenska ekonomiska utvecklingen. Nu säger regeringen i budgetpropositionen att vi framöver måste räkna med ett istort sett oförändrat skattetryck. Man säger att utgiftsbegränsningar måste åstadkommas på vissa områden. Jag förmodar att detta med istort sett oförändrat skattetryck innebär att det kommer att bli fråga om vissa skattehöjningar. Vad gäller besparingar säger man i klartext att sådana blir nödvändiga.

Det skulle också vara lämpligt att i det sammanhanget redovisa vilka skattehöjningar regeringen planerar. Till det negativa i den ekonomiska bilden hör prisstegringarna och arbetslösheten. Det är särskilt negativt, eftersom de här bägge sakerna är så viktiga för fördelningspolitikens resultat i Sverige. Regeringen sade i sin proposition om den ekonomiska politiken på medellång sikt i höstas: ”Den viktigaste fördelningspolitiska insats som regeringen kan göra är att driva en ekonomisk politik som leder till full sysselsättning och stabila priser.” Inflationstakten och arbetslösheten hänger ihop intimt. På våren 1983 satte regeringen upp ett mål för inflationsutvecklingen under 1984 och 1985. Målet var 4 90 för 1984 och 3 96 för 1985.

Om man betecknar denna utveckling på arbetsmarknaden som en framgång, är det bara ett bevis för att man har en ovanligt låg ambitionsnivå när det gäller sysselsättningspolitiken. Olof Palme och andra socialdemokrater kommer i dag, i morgon och under månaderna fram till valet att beskärma sig över de besparingsförslag som de borgerliga partierna har framlagt i riksdagen. Men kom då ihåg att de här besparingarna är nödvändiga ifall vi skall nå framgång i bekämpningen av inflationen och om vi skall kunna uppnå den lägre arbetslöshetsnivå som är så viktig för att vi skall få inte en mindre rättvis fördelning utan en mer rättvis fördelning i Sverige. Herr talman! En annan faktor som är viktig för att vi skall få en bättre fungerande ekonomi i Sverige är att vi har ett rättvisare och rimligare skattesystem. Jag läste med stor behållning och glädje finansministerns intervju i boken Samtal med Feldt, som kom ut förra våren. Där säger finansministern att han tycker att progressiviteten i skattesystemet är ”ett av de absolut största ekonomisk-politiska problemen av i dag”. Han drar också slutsatsen att det måste bli en fortsättning på den skattereform som är genomförd 1985. Jag har ställt frågan till statsministern och till finansministern vid upprepade tillfällen under hösten, vilka planer regeringen har beträffande skattesystemets fortsatta reformering och i synnerhet vad gäller marginalskatterna. Jag har inte fått något svar, förrän nu, när man har meddelat från regeringen att det inte kommer att hända någonting. Kjell-Olof Feldt har alldeles uppenbart blivit överkörd av sina kolleger i regeringen och av statsministern. Jag anser att det är skadligt för Sverige att ha en regering som kör över sin finansminister och som inte tänker göra någonting åt ett problem som finansministern betecknar som ett av de största ekonomisk-politiska problemen för Sverige. En sådan regering bör bytas ut.

Just nu menar vi i folkpartiet att det är viktigast att angripa marginalskatterna och marginaleffekterna där de är som högst. Vi tycker att det är en rimlig princip att människor skall kunna få behålla åtminstone hälften av en inkomstökning eller en extrainkomst. När vi har nått det målet tycker vi att det är viktigt att också gå vidare och ge i stort sett alla heltidsarbetande i Sverige en marginalskatt som inte är högre än 40 96. Herr talman! Regeringens skattepolitik är inte bara destruktiv, den är också ovanligt ryckig. I höstas höjde man skatterna med sammanlagt 4 miljarder kronor. Vi motsatte oss de där skattehöjningarna bl.a. därför att vi tyckte det var rimligt att ge löntagarna en chans att under 1985 få höjda reallöner. Om man talar om för svenska folket att det är nödvändigt att vi arbetar oss ur krisen, är det också viktigt att människorna får känna att det lönar sig att arbeta. När arbetet börjar bära frukt är det viktigt att människorna får del av denna frukt. Regeringen lyssnade inte på våra argument i höstas. Man ville dra in köpkraft genom skattehöjningar. Nu kommer Olof Palme och Kjell-Olof Feldt ut på plan igen som små jultomtar och skall dela ut pengar till löntagarna — de pengar som man genom skattehöjningar drog in i höstas. Att detta råkar inträffa ett halvår före valet är naturligtvis bara en ren tillfällighet. Men jag är ganska övertygad om att Sten Andersson — som har ett förflutet som valledare i partiet — vet att man i det socialdemokratiska valhögkvarteret nog inte ser detta som någon direkt nackdel. När det finns utrymme för skattesänkningar, t.ex. därför att man vill stimulera ekonomin, bör detta utrymme utnyttjas för att minska marginaleffekterna i det svenska skatteoch bidragssystemet. Herr talman! För två veckor sedan talade statsministern på en verkschefskonferens i Malmö. I det talet — som är utomordenligt uppseendeväckande — utdömer statsministern i stort sett all privat verksamhet inom vård, omsorger och utbildning. Han gör ett undantag. Tidigare missbrukare kan få jobba i privat regi för att hjälpa dem som fortfarande har missbruksproblem. Varför just denna verksamhet skall vara tillåten att driva i privat regi framgår inte av statsministerns anförande. Statsministerns angrepp på de privata verksamheterna inom vård, omsorger och utbildning är både osakligt och oförskämt. Olof Palme är närmast fanatisk i sin motvilja mot allt vad privat verksamhet heter. Han tillgriper alla medel som står till buds för att visa att människor som inte är anställda av stat och kommun inte duger till att syssla med människor, till att syssla med vård, omsorger och utbildning. Det enda konkreta exempel som hanii sitt tal drar fram för att visa att privat verksamhet inte passar ihop med vård, omsorger och utbildning är ett amerikanskt leksaksföretag. Detta företag misslyckades med att driva ett daghem, och deras projekt lades så småningom ned. Då, säger statsministern, övergick företaget till att tillverka terrorleksaker. Med ett helt ovidkommande exempel, hämtat från en annan kontinent, suggererar Olof Palme fram en bild av att alla som vill erbjuda alternativ till de offentliga monopolen är profithungriga skurkar. Det finns en verksamhet som Olof Palme, på flera ställen i talet, säger att privata företag kan syssla med. Det är sophämtning. Är Olof Palmes besked — jag beklagar att han inte är här och kan svara direkt på frågan — till de tusentals människor som runt om i vårt land dag efter dag arbetar med de viktiga frågorna inom vård, omsorger och utbildning följande? Skall ni jobba privat, får ni hålla på med sopor. Vill ni hålla på med människor, får ni finna er i att bli offentligt anställda. När Olof Palme tycker riktigt illa om någonting försöker han hitta exempel från USA för att styrka att hans teser är riktiga. Denna gång har han refererat en artikel ur den engelska tidskriften Economist som handlar om sjukvården i ett stort antal länder, bl.a. Amerika. Olof Palme citerar en underrubrik i artikeln, som lyder: ”Amerika kastar bort pengar.” Det är utomordentligt bra att statsministern följer med i den internationella sjukvårdsdebatten, men det skulle vara en fördel för debatten om Olof Palme läste mer än rubrikerna. Om man läser texterna i denna artikel i Economist finner man nämligen att den kritik som författaren riktar mot den amerikanska sjukvården i huvudsak avser den offentliga, den skattefinansierade sjukvården. Läser man ända till slutet i artikeln, finner man att de slutsatser som artikelförfattaren — den kände journalisten Norman McRae — drar av jämförelser som han har gjort mellan sjukvården i Japan, Singapore, USA, England och flera andra länder är att det är viktigt att människor får möjlighet att välja vårdgivare, att det står flera olika alternativ till buds. Det är precis den valfriheten som vi vill ha också i Sverige. Den socialdemokratiska skräcken för allt vad enskilda alternativ heter är alldeles obegriplig för många, om man inte vet vad det är för människosyn som ligger i botten. Inom socialdemokratin utgår man ifrån — som den socialdemokratiske författaren Per Olov Enqvist skrev i en artikel i Expressen för några veckor sedan — att människan i grunden är ond. Per Olov Enqvist skriver om denna människosyn: ”Släpp människan fri och hon blir ett vilddjur i samhällets djungel. Fri är hon fruktansvärd, en tiger som förtär de svaga och små, hänsynslöst föraktar solidaritet och generositet, förtrycker de svagare, och bara tar till vara sina egna intressen. Får hon en chans att främja sina egna intressen tar hon den, även om det innebär destruktivitet, och död.” Det är inte min formulering, utan det är den socialdemokratiske författaren P. O. Enqvists uppfattning om den socialdemokratiska människobilden. Men P. O. Enqvist skriver också att denna svarta människosyn även har en optimistisk sida. Det är möjligt, skriver han, ”att korrigera denna onda människa”. Med hjälp av staten är det möjligt att ”skapa ett samhälleligt regelsystem som av dessa onda människor skapar ett gott samhälle”. Det här synsättet går igen i Olof Palmes analys av offentlig och enskild verksamhet: Människorna är i grunden onda. De tänker bara på profiten. De tänker bara på sig själva. De bryr sig inte om andra människor. Men så snart de kommer under det politiska systemet, under statens, landstingens och kommunernas beskyddande vingar, då blir de som förbytta. Då blir de plötsligt varma, goda och rättvisa. Jag tycker att Olof Palme borde läsa litet mer i Grönköpings Veckoblad. Kanske skulle hans krampaktiga tvångsföreställningar kunna mjukas upp något, om han får skratta åt vad som händer i Grönköping. För en tid sedan timade en skandal i Grönköping. Vid ett besök på Grönköpings kommunala dagis hade veckobladets reporter råkat avlyssna ett samtal i kafferummet, varvid ”frkn dagispedagog Britt-Inger Vilmgård till en kollega oförsiktigt nog undslapp sig en kommentar om den egna lönen. Därmed var skandalen ett faktum: De anställda uppbära alltså lön för sitt arbete — dvs. de ha ett direkt personligt profitintresse i barnomsorgen. GV undrar sannerligen ej å, att barnen äro skrikiga och allmänt odisciplinerade när de bliva omhändertagna å dylika bevekelsegrunder.” Så långt Grönköpings Veckoblad. Låt oss lämna Grönköping och återvända till den svenska verkligheten! Det finns otvivelaktigt paralleller. Olof Palmes kampanj emot enskild verksamhet är inte bara osaklig, utan också oförskämd. Den är oförskämd emot alla de tusentals människor som ägnar hela sitt liv åt vård, omsorger och utbildning i privat regi. Den är oförskämd emot Kristina Sundberg, som har startat ett privat daghem i Visby, och emot Peggy Sträng och Karin Hansson som har gjort detsamma i Höganäs. Den är oförskämd emot Håkan Westergren, som bedriver ett privat vårdhem i Höör, och emot Lars-Rune och Kerstin Jonsson som gör det i Hestra i Småland. Den är oförskämd emot Mats Brodin i Örebro, som har startat en privat läkarmottagning, emot Hans Thulin och Anwar Masri som har gjort det i Jönköping och emot Ove Grauers, som driver en privat billäkarjour i Lomma utanför Lund. Den är oförskämd emot Alar Randsalu, som är rektor på Samskolan i Göteborg, och emot Hanno Kirikmäe, som är rektor på Estniska skolan i Stockholm. Den är oförskämd emot dem och emot alla deras tusentals kolleger runt omi Sverige som utför värdefulla insatser för tusen och åter tusen människor varje dag, år efter år. Olof Palme borde be alla dessa och alla deras patienter, gäster och elever om ursäkt. Herr talman! Olof Palme hävdar att vi som är för privat verksamhet skulle vara emot dem som är offentligt anställda. I den allmänpolitiska debatt vi hade i höstas gjorde Olof Palme en liknande attack mot allt vad privat verksamhet heter, och jag gick då upp i talarstolen och sade att det också inom den privata sektorn finns stort utrymme för mjukhet, värme och rättvisa. Då gick Olof Palme i sin sista replik upp och sade att jag skulle ha ifrågasatt de goda insatser som de offentliganställda utför. Det är självfallet rent nonsens, alldeles befängt. Jag har aldrig sagt någonting sådant. Det är alldeles självklart att vi som tycker att det skall finnas också privata alternativ anser att de som jobbar offentligt mycket ofta gör betydelsefulla och värdefulla insatser. Olof Palme förefaller helt blockerad när det gäller frågorna om enskilda verksamheter. Jag tycker att det är viktigt att påminna om att skatterna och försäkringspremierna, som inbetalas av arbetsgivare och enskilda, inte är statens eller kommunens eller Olof Palmes pengar utan människornas pengar. Det är dags, menar vi i folkpartiet, att myndigförklara människorna, att låta människorna själva få avgöra vilken doktor de skall gå till, vilken tandläkare de skall gå till, vilket dagis deras barn skall vara på. Det är dags att överge den pessimistiska människosyn som ligger till grund för den socialdemokratiska kritiken och som formar socialdemokraternas misstro mot allt vad enskild verksamhet heter och den tilltro som de alltid har till verksamhet i kollektiv regi. Herr talman! Det val som väntar kommer i hög grad att bestämma vilken kurs Sverige skall välja på väg mot nästa sekel. Folkpartiets ambition är att medverka till att den socialistiska majoriteten i riksdagen förbyts i en minoritet. Vi tycker att det är viktigt att den icke-socialistiska regering som i så fall skulle tillträda snabbt och effektivt driver igenom en rad beslut som visar att Sverige verkligen har valt en ny kurs. Det är viktigt att den driver igenom beslut om avveckling av löntagarfonderna och att man i stället stimulerar enskilt aktieägande och andel-i-vinstsystem för de anställda i företagen. Det är viktigt att den gör upp en målmedveten plan för sänkning av marginaleffekterna i skatteoch bidragssystemet med sikte på att människor skall få behålla åtminstone hälften av en inkomstökning eller en extrainkomst. Det måste löna sig att arbeta! Det är viktigt att den på olika sätt bryter det socialistiska monopoltänkandet, att radiooch TV-monopolet avskaffas, att kollektivanslutningen försvinner, att patienternas valfrihet inom sjukvård och på andra håll blir större och att enskilda alternativ till de offentliga verksamheterna inom social service och utbildning uppmuntras. Självfallet är det politikens innehåll som är det viktiga. Men vi tycker från folkpartiets sida att det är viktigt att redan nu framhålla att en ny icke-socialistisk regering, om grund för en sådan finns efter valet, inte får fastna i räddhåga och handlingsförlamning utan tar bestämda och konkreta steg för att se till att Sverige efter ett regeringsskifte blir ett friare land att leva i. Detta, herr talman, kommer att vara inriktningen för folkpartiets politik under månaderna fram till den 15 september.